Herr talman! Avgörande för statsmakternas ställningstagande att hittills i lag förbjuda abort har varit etiska skäl, dvs. en ovillkorlig respekt för det mänskliga livets integritet. Detta faktum bör vara utgångspunkten när vi diskuterar en ny abortlag. Lagstiftarna har därmed velat markera att det är samhällets uppgift att skydda mänskligt liv alltifrån livsprocessens början. Regeringens förslag till ny abortlag innebär ett avsteg från denna princip. Till grund för en sådan radikal principiell förändring av lagstiftningen borde ha legat en utförlig redovisning av skälen till att de etiska värderingar som burit upp den tidigare lagstiftningen inte längre anses äga någon giltighet. Någon sådan redovisning ges emellertid inte i propositionen. Justitieministern har inte heller i dagens debatt tagit upp den problematiken utan förbigått den genom att säga att den etiska konflikten är olöslig. I stort sett den enda motiveringen i propositionen för lagförslaget är att det har skett en utveckling i praxis mot en allt liberalare tillämpning av gällande lagstiftning. Vad som orsakat denna förändring i tillämpningen går man inte in på. Inte heller försöker man klarlägga om den praxis som gradvis utvecklats har något bredare stöd inom den allmänna opinionen. Vi vet alltså inte hur många medborgare som kommer att få en lagstiftning som överensstämmer med deras uppfattning om rätt och orätt i frågan. Man hänvisar i propositionen kortfattat till att det ägt rum en förskjutning i det allmänna betraktelsesättet utan att närmare gå in på vad denna förskjutning innebär. Inte heller utskottet har funnit någon anledning att gå närmare in på den etiska konflikten. Man hänvisar till departementschefens intetsägande påpekande att det etiska spörsmålet inte är nytt utan har diskuterats under tidigare år. Denna iakttagelse är obestridligen riktig. Men vad som är nytt, det är att man vill införa en ny lagstiftning inom ett kontroversiellt område utan att i sammanhanget över huvud taget behandla de problem som av många upplevs som det väsentligaste. Vi vet från den allmänna debatten att det finns en opinion som hävdar att fostrets rätt ovillkorligen skall upphävas och fostret betraktas som en del av moderns kropp över vilken hon själv skall bestämma. Samtidigt finns i samhället en betydande opinion som kräver att fostrets rätt skall bibehållas. Denna intressekonflikt är abortfrågans kärnpunkt. Departementschefen intar utan närmare analys av problematiken den ståndpunkten att fostrets rättsskydd till och med den adertonde graviditetsveckan helt skall elimineras. Utskottet biträder detta förslag och hänvisar bl.a. till motiveringen att man vill ha en abortlagstiftning som är bättre anpassad till de nya rön som har gjorts inom bl.a. den medicinska forskningen. Denna formulering är vilseledande. Den kan ge läsaren det intrycket att det skulle ha framlagts några biologiska fakta eller några nya medicinska kartlägganden av fosterutvecklingen som skulle motivera ett mindre hänsynstagande till fostret som en levande varelse. Några sådana rön har inte gjorts. Det måste anses vara ett biologiskt faktum att fostret representerar en form av mänskligt liv. Fostret kan därför inte jämföras med vilket annat organ i kroppen som helst. Man har i abortsituationen att ta hänsyn till dels fostrets rätt till fortsatt liv, dels de svårigheter som situationen innebär för den abortsökande kvinnan. Det är detta dilemma som gör att det sannolikt inte finns någon riktigt tillfredsställande lösning på abortfrågan. Men propositionen tar aldrig upp de etiska frågor som hör samman med synen på fostret som ett mänskligt liv. Regeringens underlåtenhet att behandla denna problematik innebär en uppseendeväckande brist på hänsyn till en betydande opinion i vårt land. Den pluralitet i värderingar som är naturlig i ett samhälle som vårt måste också innefatta skilda ståndpunkter i abortfrågan. En regering har att lägga fram ett konkret lagförslag, som naturligtvis inte kan tillgodose alla önskemål. Men det är oacceptabelt när det läggs fram ett lagförslag i en fråga av detta slag utan någon analys av skilda värderingar. En lag tillkommen på detta sätt saknar helt relation till ett betydande antal människors värderingar. Dessa grupper kan inte uppleva något samband mellan lag och etik, och risken är att de kommer att känna bristande solidaritet med samhället. Även om det i ett samhälle förekommer skilda värderingar som måste påverka lagstiftningen finns det ändå värden som samhället ovillkorligen måste slå vakt om. Detta gäller i hög grad principen om det mänskliga livets värde och okränkbarhet. Utskottet avvisar tanken på en ny översyn av abortfrågan med hänvisning till att det redan finns tillräckligt med material till grund för ett ställningstagande. Jag bestrider inte att det finns material. Främst tack vare remissinstanserna har det skett en ganska omfattande redovisning av fakta och synpunkter. Men vad som saknas är en grundlig analys av abortproblematiken med utgångspunkt i de skilda värderingar som kommer till uttryck i remissvaren. Uppgiften att göra en sammanvägning av dessa olika synpunkter till ett lagförslag som kan vara acceptabelt för det stora flertalet kvarstår alltjämt. Därför bör, som anförs i reservationen 1, en ny översyn av abortlagstiftningen komma till stånd. I abortdebatten har det ofta sagts att barn skall födas välkomna. Detta är naturligtvis riktigt. Men då finns det all anledning att försöka klarlägga vilka orsaker det kan vara som gör ett barn ovälkommet. Gjorda undersökningar visar — vilket också har berörts av flera tidigare talare — att det ofta är en rad sociala och ekonomiska faktorer som bidrar till att en graviditet upplevs som oacceptabel. Det bör då vara samhällets främsta uppgift att ge adekvat hjälp och inte i första hand erbjuda en sådan teknisk lösning som abort såsom utväg ur en svår social situation. Abortproblematikens samband med brister i samhällsmiljön behöver ytterligare klarläggas. I första hand bör naturligtvis vidtas generella socialpolitiska åtgärder, men man får inte underskatta betydelsen av speciella stödåtgärder avpassade för det enskilda fallet. Kravet i reservationen 8 på en utredning angående sociala och ekonomiska faktorers betydelse för abortsökande kvinnor samt förslag till nödvändiga sociala hjälpåtgärder är mycket väsentligt. Herr talman! Abortfrågan är komplicerad och rymmer många aspekter. Jag har liksom flera tidigare talare velat peka på två punkter som gör det liggande lagförslaget oacceptabelt. Det är för det första bristen på en analys av den etiska konflikten och för det andra avsaknaden av förslag till åtgärder för att minska behovet av abort på grund av sociala svårigheter. Dessa brister är så allvarliga att propositionen bör avslås. Jag yrkar därför bifall till reservationerna 1 och 8.

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping tog upp frågan om gynekologers och andra läkares inställning i händelse av att abortlagen går igenom. Jag tror att herr Börjesson kan känna sig lugn. Det har inte varit svårt att besätta gynekologplatserna med den nuvarande lagen när man haft 26 000 aborter under föregående år. Det kommer inte att bli några stora förändringar på den punkten. Sedan vill jag bara beklaga att en ledamot av det parti som jag tillhör ville solidarisera sig med vissa propagandametoder som jag tycker man bör fördöma.

Herr talman! Det är en stor och svår fråga som vi nu behandlar. Olika meningar gör sig gällande, och frågan har en sådan karaktär att det finns all anledning att visa respekt för oliktänkande. Men det är också en fråga där vi alla måste ta ställning, där vi ställs inför ett absolut avgörande. Det är en oerhört viktig fråga — den utan jämförelse viktigaste frågan vid årets riksdag, som Sven Gustafson i Göteborg uttryckt det i en tidningsartikel och som vi har hört flera säga här i dag. Den gäller ingenting mindre än rätten till liv. Många utanför det här huset upplever också frågan som mycket viktig. Även jag vill uttrycka min tacksamhet för de opinionsyttringar som har nått fram till oss här i riksdagen. Jag tycker att det är lovande att så många människor har engagerat sig i den här frågeställningen. Alla människor med humanistisk grundinställning är överens om att livet skall värnas och skyddas. Respekten för mänskligt liv har varit och är en grundläggande utgångspunkt för vårt västerländska kultursam hälle, och det är en allmän uppfattning att det är samhällets skyldighet att låta denna inställning komma till uttryck i lagstiftningen. Om inte det människovärde som vi har att slå vakt om skall undergrävas, måste det omfatta hela människan och hela hennes liv från dess begynnelse i moderns sköte till det avtagande livet på ålderdomen. Någon kompromiss därvidlag är enligt min mening inte möjlig. Att som sker i lagförslaget dra en gräns vid adertonde graviditetsveckan eller vid den tidpunkt då fostret kan överleva utanför modern är inte möjligt. Vi vet att det liv som tändes i befruktningsögonblicket är utrustat med alla de utvecklingsmöjligheter som ett människoliv rymmer. Bibeln visar också att Guds omsorg om människan omfattar även fosterstadiet. Vi kan t.ex. läsa följande i Jesaja bok: ”Herren kallade mig när jag ännu var i moderlivet.

Propositionen och utskottsbetänkandet innebär ett ställningstagande från samhällets sida mot fostrets rätt intill en viss tidpunkt av graviditeten. Den ståndpunkten kan inte jag utifrån mina värderingar dela. Vördnaden för livet och omsorgen om medmänniskan gör det omöjligt för mig att godta det föreliggande förslaget till abortlag. Kärleken till nästan kan inte avgränsas till enbart modern. Den måste även gälla den människa som är på väg. Även fostret har rätt att få sitt liv realiserat i den mänskliga gemenskapen. Och ingen av oss har fått rätten att döma över liv och död. Vi får inte för ett ögonblick glömma att det i en abortsituation alltid föreligger en konflikt mellan kvinnans intressen och respekten för fostrets liv. Att då från samhällets sida, som man gör i det föreliggande förslaget, erbjuda kvinnan en teknisk lösning på ett etiskt och djupgående mänskligt problem är att på ett alltför lättvindigt och otillfredsställande sätt försöka komma undan den problematik det här gäller. Samhället måste ta på sig skyldigheten att hjälpa en kvinna som upplever en graviditet som problematisk, hjälpa henne att analysera det läge hon kommit i, låta henne få tillgång till rådgivande samtal med läkare och kurator och få vetskap om de möjligheter till hjälp i olika avseenden som samhället erbjuder mödrar och barn, som har behov av hjälp av olika slag. Det får givetvis under inga omständigheter komma i fråga att ekonomiska eller sociala problem skall vara hinder för graviditetens fullföljande. Samhället måste ge stöd och hjälp både genom generella insatser och genom åtgärder som är särskilt avpassade för det enskilda fallet. Det har sagts här tidigare, men jag vill ännu en gång understryka det. Jag vill gärna tillägga att jag är beredd att stödja långt gående förslag när det gäller att hjälpa ekonomiskt och socialt i samband med barns tillkomst. Ett första steg är att stödja reservationen 8 och jag kommer därför att göra det. Man har vid olika tillfällen i denna debatt, även här i dag, som en etisk målsättning velat föra in att endast önskade barn bör få komma till världen. Det var fru Ström som senast hävdade den meningen. Men varje förälder vet att talet om önskade och oönskade barn är tämligen meningslöst, alldenstund inställningen till det väntade barnet ofta skiftar under graviditetens förlopp. Jag har upplevt det på mycket nära håll, så jag vet vad jag talar om. Visst bör barnet vara välkommet när det föds, på den punkten kan jag inte ha någon annan mening. Därför är familjeplanering också ofrånkomlig. Jag vill emellertid tillägga att det inte så sällan händer — också i sådana fall där graviditeten från början icke är önskad — att den depression och de panikkänslor, som kan drabba en kvinna när hon får veta att hon är gravid, under graviditeten förbyts i en förväntansfull lycka som är mer bestående. Det barn som minst önskades kan bli det käraste när det väl kommit till världen och fått växa upp. Det finns många exempel på det, och jag tror att nästan alla här i kam maren skulle kunna ange sådana exempel. En kvinna har i ett brev till oss riksdagsmän berättat om hur hon själv en gång varit mycket nära att företa abort, men att hon i dag tackar Gud för att Han genom en läkare öppnade ögonen på henne så att hon upptäckte det brottsliga i — som hon nu själv uttrycker det — en sådan handling. ”Det var ju ändå kroppslig svaghet”, skriver hon, ”som var orsaken men efter en tid av vila kom jag på andra tankar.” Hon undertecknar brevet med: En lycklig mor till tre härliga ungdomar. Hon anger också sitt namn och sin adress, så det går mycket väl att söka kontakt med henne för den som är intresserad. Eftersom ett beslut om abort alltid innebär en avvägning mellan två liv bör det inte fattas av modern ensam. Det är ju inte så enkelt som somliga tycks mena, att det endast gäller kvinnans möjlighet att bestämma över sig själv. Jag är mycket förvånad över det sättet att uttrycka sig — i tro att man då skulle vara radikal. Att vara radikal är ju att gå till roten med en fråga, och ingen vill väl påstå att det är att gå till roten med problemet om man tar så enkelt på det att det endast skulle gälla kvinnans möjligheter att bestämma över sig själv. Det är inte det saken gäller djupast sett. Frågan gäller i stället om vi utan tvingande skäl skall låta blivande barn dödas under fosterstadiet och om kvinnan ensam skall få avgöra frågan om liv och död. Nu är det många som här i dag har sagt att det är obarmhärtigt att tala om dödande i det här sammanhanget. Ja, men är det inte ännu mer obarmhärtigt att blunda för verkligheten? För ingen vill väl förneka att ett foster besitter liv, och att utsläcka liv måste ju enligt vanligt språkbruk vara att döda. Den verkligheten kommer ingen av oss förbi. Jag för min del önskar ingen kvinna så ont att hon ensam skall få bära ett så stort ansvar. Om hon frivilligt tar det ansvaret är det hennes egen sak, men att hon lagstiftningsvägen skall tvingas till det anser jag vara oerhört obarmhärtigt, för att inte säga mer än grymt. Att lägga den bördan på henne genom lagstiftning är något helt annat än om hon frivilligt skulle gå in under ett sådant ställningstagande. Mannen — om han finns i livet — och samhället som sådant måste dela ansvaret med henne i de fall där abort är enda utvägen men också dela ansvaret för det barn som föds. Ett samhällsorgan måste under alla omständigheter ta på sig ansvaret att dela beslutsfattandet med kvinnan. Justitieministern hävdade i sitt anförande tidigare i dag att enda sättet att förhindra att antalet aborter ökar är att satsa på de förebyggande åtgärderna, och det är säkerligen mycket viktigt att de förebyggande åtgärderna förstärks. Men det är ingalunda enda sättet att angripa denna problematik. Det har tidigare i dag sagts, och jag vill upprepa det, att lagstiftningen har normgivande verkan, och därför är det så viktigt att vi får en annan abortlag än den som nu föreslås. Men vi får inte heller glömma att detta har att göra med ett folks värderingar och livsideal. Ingen vill väl förneka att allt detta kan påverkas och ändras i ena eller andra riktningen. Man kan bilda opinioner åt ena eller andra hållet. Det kan ske genom information och upplysning eller på annat sätt. En ändring kan också komma till stånd genom en andlig väckelse. Det finns många exempel på att så har skett, och det kan ske än en gång — även när det gäller inställningen till den fråga som vi här diskuterar. En annan sak som måste tas upp till omsorgsfull behandling är att den personal som av etiska eller religiösa skäl inte vill utföra eller delta i abortingrepp tillförsäkras rätt att avstå. Så skall också ske enligt det förslag som föreligger. Men man överlåter åt sjukvårdshuvudmännen att svara för att så sker. Och man utgår från att de skall klara den saken. Men vi har inga garantier för att den frågan kommer att lösas på ett fullt tillfredsställande sätt. I det sammanhanget vill jag instämma i vad fru Åsbrink tidigare sade, när hon hävdade att garantier måste skapas genom lagstiftningen. Jag vill också fråga hur det i det långa loppet går för den läkare och för den övriga personal som vägrar delta i abortingrepp. Kan t.ex. sådana läkare nå chefstjänster på gynekologiska kliniker? Eller innebär deras ställningstagande att de är utestängda från sådana tjänster? Vad kommer detta i så fall att innebära för rekryteringen till den utbildning som det här är fråga om? Vilka konsekvenser får det i det långa loppet? Är det någon här som kan ge svar på den frågan? Är t.ex. någon av dagens tillskyndare färdig att ställa upp och förklara för mig vilka konsekvenserna kommer att bli? Jag menar för min del att detta tarvar ytterligare utredning, som leder fram till klara och otvetydiga besked. Enligt min mening är abortlagstiftningen av stor betydelse för vårt folks framtid, bl.a. därför att den påverkar födelsetalet med allt vad det innebär. I detta sammanhang glömmer vi inte makarna Myrdals kamp för att klara befolkningsfrågorna i början av 1930-talet. Men framför allt är detta ställningstagande av stor betydelse därför att det påverkar människors värderingar och respekten för mänskligt liv. Det lagförslag vi nu behandlar utesluter hänsynstagande till fostret och ger inte detta rättsskydd förrän efter adertonde graviditetsveckan. Jag kan för min del — jag upprepar det — inte godta en sådan lag. Lagstiftningen måste även i fortsättningen vara så konstruerad att den utgår från principen om fostrets egenvärde. Den måste som en följd därav rymma ett allmänt förbud mot abort och medge abort endast på grundval av vissa indikationer. Det är för mig omöjligt att acceptera den principiella utgångspunkten för det nu föreliggande förslaget till abortlag. Och det är här inte fråga om en dubbelmoral. Man säger till oss: Men ni godtar ju ändå abort under vissa omständigheter. Javisst, det finns fall då det är nödvändigt, men aborten skall vara en nöd fallsutväg som tillgrips i undantagsfall, och det får aldrig bli något normalt att företa en abort. Jag yrkar därför avslag på denna del av propositionen. En översyn av gällande lagstiftning och dess tillämpning är dock nödvändig. En ny utredning bör därför komma till stånd, vilken bör ta hänsyn till de i reservationen 1 anförda fem huvudpunkterna. Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationen 1.